Herr talman! Agneta Luttropp har frågat mig om jag kommer att ta några initiativ som gör att speciallärare som en gång läst in sin behörighet och därefter arbetat i 20 år också fortsättningsvis ska vara behöriga att fortsätta arbeta. Agneta Luttropp har också frågat mig om vilka åtgärder jag ämnar föreslå för att eleverna i träningsskola, verksamhetsträning eller yrkesträning inte ska bli drabbade, när deras lärare inte längre har behörighet. Agneta Luttropp undrar också om jag avser att ta initiativ till att förändra behörighetsförordningen för att bättre ta till vara den kunskap och erfarenhet som finns bland dagens speciallärare i träningsskola, verksamhetsträning eller yrkesträning. Herr talman! Det är viktigt att alla elever ska ha rätt att bli undervisade av kvalificerade lärare. Utgångspunkten för de nya behörighetsreglerna är därför att alla elever under ledning av legitimerade och behöriga lärare, eller i vissa fall förskollärare, ska ges förutsättningar att lära, utvecklas och nå de nationella mål och kunskapskrav som anges i läroplanerna. Kunskapsuppdraget inom grundsärskolan åsidosätts ofta, medan omsorg om elevernas sociala utveckling fokuseras. För grundsärskolan finns det tydligt uppställda kunskapskrav, och det gäller även träningsskolan. För att eleverna i grundsärskolan ska ha samma förutsättningar som elever i övriga skolformer att nå kunskapskraven är det viktigt att undervisningen leds av kvalificerade lärare eller förskollärare. I träningsskolan inom grundsärskolan, på individuella program inom gymnasiesärskolan och på motsvarande nivå inom särskild utbildning för vuxna är det sammanfattningsvis grundlärare eller förskollärare som är behöriga att undervisa, under förutsättning att de också har en speciallärarexamen med specialisering mot utvecklingsstörning. Det har, som Agneta Luttropp anger, tidigare funnits bestämmelser som medgett personer med annan utbildningsbakgrund än lärar eller förskollärarutbildning att gå en speciallärarutbildning i syfte att få undervisa i bland annat träningsskolan. En del av dessa personer undervisar fortfarande i ovan nämnda skolformer. Mot denna bakgrund avser jag att överväga om det finns skäl att ändra eller komplettera nuvarande bestämmelser.
Herr talman! Jag tackar utbildningsministern för svaret. Jag ser att det i princip är samma svar som utbildningsministern gav Per Lodenius på en skriftlig fråga för exakt en månad sedan. Slutsatsen var även där: "Mot bakgrund av detta avser jag att överväga om det finns skäl att ändra nu gällande bestämmelser." Detta övervägande är alltså inte klart än. Detta handlar om lärare som har gått gamla gren 3, som det hette. I dag är det få lärare i särskolan, både i grundsärskolan och i träningsskolan, som har en riktad utbildning, alltså som gamla gren 3. Det är ett glapp sedan den försvann och fram till nu. Jag är därför mycket glad över att den utbildningen tas upp igen. Men jag tycker att man behöver hålla mycket hårt i de lärare som finns. Jag är också glad över att det i svaret står att det är viktigt att alla elever blir undervisade av kvalificerade lärare. Det håller jag fullständigt med om. Men jag anser - det är kanske en skillnad mellan oss - att detta är högst kvalificerade lärare som undervisar i träningsskolan och i andra skolor där de har behörighet. Även om de är fritidspedagoger från början har de gått gren 3, vilket det är få i dag som har gjort. Dessutom skiljer det många gånger inte mer än någon poäng mellan förskollärare och fritidspedagoger. Jag undrar återigen: Är det inte mycket viktigt för elevernas skull att hålla i dessa få lärare? När införandet av lärarlegitimation har slagit igenom hela vägen - jag är mycket positiv till lärarlegitimation - räknar man med att 80 procent av lärarna i grundsärskolan kommer att försvinna. Det är ytterligare en anledning till att man ska hålla i dem som finns. Jag anser att de är synnerligen kvalificerade, mer än de flesta andra.
Herr talman! När man inför ny legitimerings och behörighetsbestämmelser - det är det som ligger i Agneta Luttropps fråga - innebär det att rader av frågor ställs. Vad händer med den grupp som fick utbildning på 1980-talet, på 1990-talet och på 2000-talet och som har en utbildning som gjorde att de då ansågs behöriga och som dessutom under tiden har hunnit skaffa sig en betydande erfarenhet och skicklighet i yrkesutövningen? Sedan gäller det att balansera de nya kraven mot alla tidigare utbildningsformer. Jag har tidigare sagt, och jag säger nu - det ligger i innebörden - att vi överväger detta. Det kan finnas behov av ytterligare finjusteringar i dessa regler. Precis som interpellanten konstaterar har jag för en månad sedan meddelat riksdagen, och jag gör det i dag igen, att vi håller på att titta på detta. Det är det som är innebörden i det byråkratiska uttrycket att regeringen överväger detta. Men jag är inte beredd att precisera mig offentligt om hur det kan komma att bli eftersom jag inte vill ställa ut några förhoppningar eller förväntningar innan vi är klara med detta och som sedan kanske inte kan infrias. Vi tittar alltså på detta mot precis den bakgrund som interpellanten redovisar.
Herr talman! Då har jag bara en enda kort fråga: Hur lång tid kan övervägandet ta?
Herr talman! Det är naturligtvis bråttom eftersom dessa bestämmelser har trätt i kraft och får full verkan redan den 1 juli 2012. Dessutom får man några år senare inte sätta betyg om man inte är legitimerad. Jag hoppas därför att vi ska kunna ge besked ganska snart om slutsatserna av dessa överväganden. För min del ingår det inte i övervägandena att nya personer med denna utbildning skulle kunna skolas in och anställas i särskolan, utan de överväganden som vi gör handlar om de lärare som redan finns och har utövat yrket under en avsevärd tid.
Herr talman! Det är precis denna grupp som interpellationen avser, och jag menar inte heller någon annan grupp.